Herr talman! I skatteutskottets betänkande 33 behandlas ett sextiotal motioner. I ett enda avseende har motionärerna haft framgång: Utskottet hemställer att riksdagen skall göra ett särskilt tillkännagivande i fråga om litterära och konstnärliga yrkesutövares beskattning. I övrigt kommer klubban att gå som en lärkvinge när ärendet företas till avgörande i kammaren i morgon. I folkpartiets partimotion om den ekonomiska politiken föreslår vi ett antal åtgärder för att hålla prisoch lönebildningen vid en rimlig nivå. Syftet är ytterst givetvis att stärka konkurrenskraften för svensk industri. Den minnesgode erinrar sig att det fanns en tid då företrädare för socialdemokratiska regeringar betraktade det som en allvarlig överträdelse att föra in skattepolitiska bedömningar i avtalsrörelsen. Många är de åthutningar som socialdemokratiska statsråd på den tiden gav företrädare för främst akademikeroch tjänstemannagrupper vid sådana tillfällen. I dag är förhållandet annorlunda. Att hålla skatterna utanför avtalsrörelserna är närmast en omöjlighet. I stället spelas varje år samma föreställning upp. Varje lönerörelse blir en illustration till att det starka progressiva inslaget i inkomstskatten har gjort bankrutt. Inte en lönerörelse genomförs heller utan att vi får betala ett högt pris för detta. Det som förhandlarna kämpar med eller om är egentligen inte den del av löneökningen som skall ligga kvar i lönekuvertet och komma den anställde till godo efter det att lönen justerats upp. Den delen är nämligen inte av den storleken att den — om det bara handlade om denna — skulle vålla förhandlarna på någondera sidan några större problem. Nej, det som förorsakar nattmanglingarna, vapenskramlet och stridsåtgärderna är paradoxalt nog den del av löneökningen som löntagarna aldrig finner i kuvertet — nämligen det som går bort till skatt och arbetsgivaravgifter. Och om jag, herr talman, får fortsätta med att vara litet filosofiskt analytisk så skulle jag vilja tillägga att det inte heller är den del som utgör kommunalskatten som är det verkliga problemet. Den delen tas ju ut efter samma genomsnittliga skattesats som för inkomsten i övrigt, dock i sanningens namn med en viss liten progressivitet berorende på grundavdraget. Men, herr talman, det verkliga problemet är för det första statsskatten och för det andra arbetsgivaravgifternas nivå. Sedan tillkommer också inflationen och effekten av inkomstrelaterade bidrag av socialdemokratisk modell. Då det gäller det första — statsskatten — nöjer sig som bekant inte finansministern med att ta ut den genomsnittliga skatten på löneökningarna. Nej, man vill ha ut en progressiv skatt på löneökningarna. Och den skatten — tillsammans med kommunalskatten — ger inte, som utskottsmajoriteten vill få Prot. 1986/87:117 oss att tro, en marginalskatt som inte är högre än 50 96 för 90 Jo av alla inkomsttagare. Detta är fel. Det hänför sig till en svunnen tid. Det bygger nämligen på att kommunalskatten skulle vara 30 kr., och den nivån har vi passerat för en bra stund sedan. Detta borde faktiskt socialdemokraterna i skatteutskottet ha insett vid det här laget. Sanningen är att huvuddelen av de heltidsarbetande har en marginalskatt som överstiger 50 96. Löneökningen skall alltså marginalbeskattas, och detta gäller också den del som endast utgör kompensation för inflationen. Under de förhållanden som jag här har beskrivit blir det självfallet inte lätt att vid förhandlingsbordet åstadkomma en reallönehöjning, speciellt som även arbetsgivaravgifterna får sig en rejäl knuff uppåt. I sina ljusa stunder — och möjligen även i en och annan mörk stund — inser finansministern att marginalskatterna är förödande. Jag har med stort intresse läst den socialdemokratiska idéskiss till reformering av inkomstoch kapitalbeskattningen som efter vad jag förstår bär finansministerns signum. I denna förespråkas bredare skattebaser och lägre skattesatser. Närmare hälften av skriften går åt för att belysa marginalskatternas skadliga inverkan på ekonomin. Och detta är bra. Det är ett bildningsarbete som säkert har sitt värde i det socialdemokratiska partiet och kanske i något annat parti också. Även de socialdemokratiska ledamöterna av skatteutskottet torde ha god behållning av att studera detta resonemang. Likartade tankegångar har knappast någonsin hörts från deras sida ifrån denna talarstol. Skissen är annars ganska suddig i konturerna. En kritisk inställning till grundavdraget kan man dock tydligt spåra. Mot bakgrund av denna framstår den uppräkning som skett för innevarande inkomstår och som sker med ytterligare en tusenlapp för inkomståret 1988 i en litet förbryllande dager. Om syftet är att bredda skattebasen verkar det ju något tveksamt att först två år i sträck beskära den. Det skulle vara intressant att från utskottets ordförande Jan Bergqvist få en förklaring till att man på detta sätt går i spagat, med ett ben framåt och ett bakåt. Herr talman! Jag har velat ge dessa synpunkter för att betona att vi från folkpartiet nu anser det ytterst viktigt att en parlamentarisk utredning med uppgift att föreslå en genomgripande reformering av bl.a. inkomstbeskattningen snarast kommer i arbete. Jag vill därför fråga, Jan Bergqvist, om ni inom socialdemokratin inte snart är klara över marschriktningen och direktiven, så att utredningen kan komma i gång. Alltså: Kommer ni loss eller tänker ni bli sittande i spagat för tid och evighet? Jag har ägnat en stor del av min inledning åt de problem som är förknippade med avtalsrörelsen samt åt att framhålla vikten av att arbetet på en reformering av skattesystemet kommer i gång. Detta är självfallet inte en tillfällighet. Tvärtom menar vi från folkpartiet att vi här har de problem och uppgifter på skatteområdet som det är viktigast att ta itu med. Långsiktigt handlar det om att komma i gång med reformarbetet. Kortsiktigt handlar det om att klara avtalsrörelsen med ett minimum av störningar. Det senare har vi också tagit fasta på i vår ekonomiska motion och i vår skattemotion från allmänna motionstiden. Företrädare för regeringen med finansministern i spetsen har i olika sammanhang betonat vikten av att konkurrenskraften för svenskt näringsliv inte urholkas genom för stora lönehöjningar. Ja, man har gjort det på ett sådant sätt att man har blivit kritiserad för inblandning i lönerörelsen. Jag tänker inte lägga mig i den diskussionen. Rent sakligt torde inblandade parter ha en betydande insikt om problematiken. I budgetpropositionen kan man märka litet av den tveksamhet inför den höjning av arbetsgivaravgiften som vi från folkpartiet helt klart har uttalat. I kompletteringspropositionen resonerar regeringen helt i likhet med folkpartiet. Där är regeringen mycket kritisk till en höjning av arbetsgivaravgiften. Likväl är läget det att arbetsgivaravgiften kommer att höjas med ca. 1,3 procentenheter, om inget nytt förslag läggs fram. Folkpartiet går således emot höjningen av arbetsgivaravgifterna. Utöver detta föreslår vi, för att underlätta avtalsrörelsen 1988, vissa förändringar i skatteskalan för inkomståret 1988. Enligt vår mening bör marginalskatterna för alla inkomster över 80 000 kr. sänkas med 3 procentenheter. Om man räknar med en kommunalskatt på 30 kr. innebär det att marginalskatten i inkomstskiktet 80 000-150 000 kr. sänks från 50 96 till 47 90. I inkomstskiktet 150 000-200 000 kr. sänks den från 64 96 till 61 Jo och för högre inkomster från 75 96 till 72 90. Dessa båda åtgärder, dvs. att inte ta ut någon höjd arbetsgivaravgift och att sänka marginalskatten, bör tillsammans avsevärt underlätta ett avtal på låg nominell nivå 1988. Utöver detta föreslår vi att inkomsskatteskalorna skall indexsäkras. Herr talman! Som jag sagt är vi inom folkpartiet nu inställda på en omfattande och snabbt genomförd reformering av skattesystemet. Man kan spåra detta faktum i det låga antalet motioner från folkpartiet. Det gäller inte nu att ändra detaljer i systemet utan att genomföra en genomgripande förändring. Oaktat detta skall jag ändå kortfattat kommentera några reservationer som har sitt upphov i folkpartimotioner. I motion 363 av Sigge Godin och Margareta Andrén yrkas att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring avseende skattebehandlingen av förluster som uppstått genom att företag blivit utsatta för brott. Av reservation 30 framgår det att rån, sprängning av bankboxar, etc. utgör en normal förlustrisk i den verksamhet som en bank bedriver. Stölder hos andra företag gör det däremot inte. Inte heller betraktas rån av bud med dagskassor eller liknande som en normal förlustrisk. Vi finner denna tolkning helt otillfredsställande. I verkligheten varierar inriktningen av stölder och rån beroende på graden och arten av bekämpning av sådana brott. När man t.ex. införde färgning av sedlar vid sprängning av bankboxar minskade denna brottstyp drastiskt. I stället ökade rånen något. En ökning har nu också skett av de brott då det gäller privata företag som motionärerna har exemplifierat. En vidare tolkning är enligt vår mening i högsta grad befogad. Den 1 september 1986 trädde en ny lag i kraft, som innebär att avdrag vid statlig beskattning får ske för gåvor till utvecklingsbistånd. Förutsättningen är att gåvan ges till en organisation som har godkänts av finansdepartementet. Avdragsrätten gäller inte bara privatpersoner utan också organisationer och företag. Det finns ett litet fel med denna lag, och det är att den inte gäller i Sverige. Den gäller nämligen i Finland. Vi borde, herr talman, kunna åstadkomma något liknande i vårt land. De frivilliga organisationerna har ofta genom sitt stora kunnande om förhållandena på de platser där de verkar en unik möjlighet att förmedla effektiv hjälp. Det finns således speciella skäl att kanalisera biståndsmedel via dessa organisationer. Ett sätt att åstadkomma detta vore att medge avdrag för gåvor av medel som används till internationellt biståndsarbete. Från folkpartiets sida har vi år efter år föreslagit att en sådan avdragsrätt borde införas vid beskattningen, och det är för oss obegripligt varför socialdemokraterna så envist framhärdar i motståndet mot en sådan avdragsrätt. Herr talman! I detta betänkande behandlas också beskattningen av kulturarbetarna. Från folkpartiets sida har vi begärt att ett särskilt inkomstslag skall införas för kulturarbetare. Vidare menar vi att detta inkomstslag bör befrias från vissa socialavgifter. Denna fråga faller dock inte på skatteutskottets lott att behandla. Vi har med stor tillfredsställelse noterat att utskottet lagt ned ett betydande arbete vid behandlingen av denna fråga. Värdefulla preciseringar har gjorts som rimligtvis borde leda till betydande förbättringar vid kommande taxeringar. I och med årets taxering har 1985 års lagstiftning om kulturarbetarnas skatteförhållanden tillämpats för två inkomstår. Eftersom utskottet enats om att ge regeringen uppdraget att företa en utvärdering av erfarenheterna av dessa två år finner vi det motiverat att avvakta resultatet av en sådan utvärdering. När resultatet ligger på bordet kommer vi utifrån detta att ta ställning till vidare åtgärder. Med tanke på de preciseringar och den begäran som gjorts hos regeringen avstår vi för dagen från ytterligare yrkanden. Herr talman! Det finns en hel del reservationer från folkpartiet i detta betänkande. Med tanke på att det handlar om ganska välkända folkpartistiska ställningstaganden låter jag i övrigt reservationerna tala för sig själva. Jag yrkar bifall till alla de reservationer där mitt namn förekommer. På en punkt vill jag kommentera det som tidigare har sagts här beträffande grundavdraget. Socialdemokrater och centerpartister genomförde ju en höjning av grundavdraget för 1987 och 1988 om 2 500 kr. Detta resulterar i att en inkomsttagare som har en inkomst understigande 70 000 kr. får en skattelättnad med 875 kr. Den som tjänar mellan 70 000 och 140 000 kr. 1988 kommer att få en skattelättnad på 1 250 kr. Den som tjänar mellan 140 000 och 190 000 kr. får 1 600 kr. i skattelättnad, och den som tjänar över 190 000 kr. får 1 875 kr. i skattelättnad, dvs. tusenlappen mer än vad den som tjänar under 70 000 kr. får. Det är svårt att förstå varför man då lägger så stor vikt vid att försvara detta grundavdrag.
Herr talman! Kjell Johansson försöker här att ge exempel i siffror men talar inte om hur stor skattelättnad det innebär för den lägre inkomsttagaren, när man höjer grundavdraget. När man gör ändringar i skattesystemet över huvud taget och sänker skatten, är det en given sak — det sade jag också i mitt huvudanförande — att den större inkomsttagaren får den största skattelättnaden. Det förvånar mig i högsta grad att Kjell Johansson vill förneka att den lägre inkomsttagaren får störst utbyte i förhållande till den inkomst han har och den skatt han betalar, om man höjer grundavdraget.
Herr talman! Jag skall fortsätta att förvåna Stig Josefson på den punkten. Ett höjt grundavdrag — låt mig som exempel ta att grundavdraget höjs med 1 000 kr. — ger nämligen till resultat det som jag nämnde nyss. Då får den som har en inkomst under 70 000 kr. 350 kr. i skattelättnad, eftersom han har 35 Yo marginalskatt, medan den som tjänar 190 000 kr. eller däröver får 750 kr. i skattelättnad, eftersom han har 75 26 marginalskatt. Det är ingen som helst skillnad mot den skatt som man annars betalar. Det är i fråga om marginalskattesatserna som rabatten kommer in. Detta grundavdrag är alltså inte längre ett grundavdrag. Enligt den nya lagstiftningen är det numera ett toppavdrag, och det är det som ger dessa effekter. Stig Josefson talar om större rättvisa, men han har själv varit med om att begränsa avdragens värde till 50 26. Men grundavdraget är inte begränsat till 50 26, utan det verkar fullt ut upp till 75 26 för den inkomsttagare som har en beskattningsbar inkomst över 190 000 kr. Så är det med rättvisan, Stig Josefson.
Herr talman! Även om Kjell Johansson bollar med procentsater och olika tal, tror jag inte att han kan övertyga någon om att ett grundavdrag skulle vara negativt för en låginkomsttagare. Låginkomsttagarna har ju ingen nytta av vad som sker vid 75 90 marginalskatt. Jag skall ge Kjell Johansson rådet att titta på den höjning av grundavdraget som genomfördes förra året och det skattesystem som folkpartiet nu föreslår, som ju inte ger någonting åt låginkomsttagarna.
Herr talman! Det är precis så som jag sade, Stig Josefson, att den höjning av grundavdraget som sker på två år med 2 500 kr. ger den som har inkomster under 70 000 kr. en skattelättnad på 875 kr. — exakt på kronan — medan den som har en beskattningsbar inkomst på 190 000 kr. 1988 får en skattelättnad på 1 875 kr. Detta beror på att grundavdraget är så beskaffat att man börjar med att dra bort det från bruttoinkomsten, på toppen, och sedan återstår en beskattningsbar inkomst. Så är den nuvarande lagstiftningen Stig Josefson, och därför uppstår den här effekten.

Herr talman! Till de klassiska idéerna inom arbetarrörelsen har hört att skattepolitiken skall verka socialt utjämnande och att den skall tjäna till att bygga upp en offentlig sektor, som förmår tillgodose för folkflertalet viktiga sociala och kulturella behov och mål. Det rådande skattesystemet har i våra dagar i hög grad mist förmågan att främja dessa syften. Skatter som inte har någon utjämningseffekt dominerar. Avsedd utjämning urholkas, bl.a. genom ett ständigt växande underskottsavdrag. Genom att — som vpk föreslår — slopa rätten till underskottsavdrag i inkomstbeskattningen kan man erhålla en rättvisare fördelning av skatterna och dessutom uppnå en sundare samhällsekonomi. Lånefinansierad konsumtion skulle minska och samhällets skatteinkomster öka. De privilegierade gruppernas övervältring av skattebördorna på vanliga lönearbetande skulle försvåras, och skattemässiga vinster skulle utan tvivel uppnås genom att skatteplaneringen minskades. En av utgångspunkterna för det svenska skattesystemet har varit att beskattningen skall vara inkomstutjämnande och utgå efter bärkraft: ju högre inkomst, desto högre procentuell beskattning. Så har tidigare varit fallet, men tyvärr har detta i stort sett upphört. Orsaken är dels ökningen av underskottsavdragen, dels de marginalskattesänkningar som gynnat främst dem med höga inkomster. Men här får inte heller förglömmas de borgerligas s.k. inflationsskydd, som även det starkt bidragit till utslätningen av progressionen. Om de borgerliga fick styra skattepolitiken, skulle all progression bytas mot dess motsats — regression, dvs. att de som har låga inkomster skulle komma att betala procentuellt mer i skatt på sin inkomst än de som har höga inkomster, även generellt sett. I många enskilda fall är det ju redan ett faktum. S. k. nolltaxerare betalar redan i dag med hjälp av skattelagstiftningens svagheter, speciella s.k. skatterådgivare samt höga inkomster och stora förmögenheter väsentligt mindre skatt än många vanliga arbetare, både nominellt och procentuellt. Det här är ytterst stötande och måste stoppas. Men även ökningen av kommunalskatterna främst under 1970-talet har medverkat till en minskad utjämning i skattesystemet. Genom att, som vpk föreslår, slopa rätten till underskottsavdrag i inkomstbeskattningen kan man medverka till att rättvisa och utjämning åter blir ett kännetecken för svensk skattepolitik. Underskottsavdragen i inkomstbeskattningen har ökat starkt, som jag tidigare sade, och det har skett främst under de senaste årtiondena. Under de senaste åren har ökningen varit anmärkningsvärt stor. Under åren 1973—1982 nära sjudubblades de totala underskottsavdragen. Framför allt är det under 1970 och 1980-talen som den markanta ökningen har ägt rum. År 1956 utgjorde underskottsavdraget 0,6 96 av den sammanräknade inkomsten. Till 1985 hade det ökat till nästan 7 90. Det huvudsakliga i underskotten är räntor på egnahem — underskottsavdragen avser för övrigt till ungefär två tredjedelar räntor på egnahem. Ett förhållandevis högt ränteläge sedan slutet av 1960-talet och starkt stigande villapriser har medverkat till ökningen av avdragen. Men det utgör endast en del av sanningen. Främst höginkomsttagare och kapitalstarka individer har systematiskt utnyttjat systemet för skatteplanering för att minimera de egna skatterna. Det har i sin tur medverkat till att driva upp priserna. Ur skattemoralisk och fördelningspolitisk synpunkt är detta oacceptabelt. Sedan 1983 har värdet av underskottsavdragen begränsats. Men detta är dock helt otillräckligt. För att inte de slopade underskottsavdragen skall höja boendekostnaderna för vanligt folk behövs det, som vi föreslår, en förändring av lånemöjligheterna. Vpk föreslår nämligen att en samhällelig bostadsbank inrättas, där en låg och fast ränta hålls. Genom i princip en halvering av den nuvarande räntan för egnahemsboende och fritidshus skulle kostnaden i stort sett bli densamma som med nuvarande system med rätt till underskottsavdrag. Fler fördelar skulle uppnås med vårt förslag. Dels skulle en annan lånefinansierad konsumtion belastas med de verkliga kostnaderna utan subvention via skattemedel, dels kan subventioneringen av boendet genom bostadsbanken begränsas till att som mest gälla för egnahem, bostadsrätter och fritidshus av mer normal standard. Boende av lyxkaraktär skulle inte subventioneras genom lån i bostadsbanken — på ungefär samma sätt som man i dag inte kan erhålla statliga lån — utan i stället belastas det med de verkliga kostnaderna. Inte heller blir det lönsamt för höginkomsttagare och andra att ta lån för spekulation i aktier, obligationer etc. samtidigt som avdrag kan göras för låneräntor på skatten. Den delen av vinsten på spekulationsmarknaden skulle definitivt försvinna. Det går inte heller, som ofta sker i dag, att inteckna det egna huset för att låna till annan konsumtion än vad lånet är avsett för. Som det nu är gynnas dessa manipulationer med en lägre ränta än vad som annars skulle vara fallet, om man hade lånat till den konsumtion som man verkligen använt pengarna till. Genom ett slopande av rätten till underskottsavdrag skulle även skatteinkomsterna till stat och kommun samtidigt väsentligt öka, vilket i sin tur kan nyttjas till att sänka skatten för dem med låga och normala inkomster. En väsentlig del av de nuvarande orättvisorna i inkomstbeskattningen skulle genom förslaget elimineras, skatteplanering motverkas och ett osunt inslag i samhällsekonomin försvinna. Det är genom ett slopande av underskottsavdragsmöjligheterna som rättvisa kan uppnås, inte genom en utvidgning av desamma. Vpk förespråkar också en väsentlig förändring av den kommunala inkomstbeskattningen. Vi menar att en produktionsbeskattning skall införas, som till huvudsaklig del får ersätta den nuvarande kommunalskatten. Detta skulle medföra att de med låga och normala inkomster också skulle kunna komma i fråga när det gäller en minskning av det s.k. skattetrycket. Som det hittills varit har skattesänkningarna enbart gynnat höginkomsttagare. Dessa skulle med vårt förslag inte gynnas, då vi samtidigt självfallet vill skärpa progressiviteten för höginkomsttagarna. De borgerligas, och även socialdemokraternas, förslag har hittills bara gällt statsskatten, och i dessa fall finns det inte mycket plats för skattesänkningar för lågoch mellaninkomsttagare. Där är det kommunalskatten som är den absolut överskuggande faktorn. Att införa en produktionsbeskattning är också en nödvändighet inför framtiden. Tekniken, som i hög grad ersätter det mänskliga arbetet, beskattas inte tillnärmelsevis som detta och gynnas därför. Denna utveckling fortsätter, och beskattningsunderlaget för inkomstbeskattningen minskar samtidigt. Detta framgår inte minst om vi ser till utvecklingen i storbolagen, där tekniken i så hög utsträckning har tillåtits ersätta människan. Med ett sådant förslag som vpk har skissat skulle dessutom de nu stora ojämlikheterna mellan kommuner i olika delar av landet i stort sett elimineras. Regeringens problem med skatteutjämningen skulle upphöra. Herr talman! Det är med dessa huvudingredienser som vpk vill dana ett nytt skattesystem, där rättvisa får råda och där legalt skatteundandragande försvåras. Vpk föreslår också att skattereduktionen för fackföreningsavgifter skall höjas. Hösten 1982 beslutade en majoritet, mot de borgerliga partiernas vilja, att införa rätt till skattereduktion för fackföreningsavgifter. De borgerliga fortsätter att agera mot denna för oss så självklara rätt. De har för Övrigt en reservation i denna fråga i betänkandet. Deras inställning är att de anställda inte skall få skattereduktion för sina fackliga avgifter, medan avdrag för arbetsgivaravgifter till Svenska arbetsgivareföreningen och dess medlemsförbund är helt i sin ordning. Det är i högsta grad inkonsekvent, men likväl typiskt. Ja, de borgerliga tycker t.o.m. att viss skattefrihet för kottplockning är riktigare och viktigare än att de anställda får skattereduktion för fackföreningsavgifter. Bestämmelserna kommer att innebära att skattereduktion medges med 40 26 av den medlemsavgift som erlagts. Underlaget är dock maximerat till 1 200 kr., varför reduktionen kan bli högst 480 kr. Sedan beslutet fattades har fackföreningsavgifterna höjts lika väl som priserna i övrigt i samhället. Prisökningen har sedan dess varit ca 25 9. Värdet av skattereduktionen har därför minskat realt sett, samtidigt som de fackliga avgifterna har ökat. Vi föreslår därför att underlaget för skattereduktionen fr.o.m. 1987 höjs till 1 600 kr., vilket innebär att högsta reduktionen kan bli 640 kr. Vi föreslår också i en motion att det är dags för en höjning av avdraget för underhållsbidrag. Vi föreslår att det nuvarande beloppet höjs från 3 000 till 5 000 kr. Senast en justering ägde rum var 1978. Slutligen föreslår vpk att semesterstöd utformas. En utredning inom LO visade för några år sedan den krassa verklighet som många lever i. Där redovisades att inte mindre än 37 96 av de LO-anslutna inte hade råd att resa eller hyra fritidshus för sin semester. Alltså var mer än en tredjedel av LO-medlemmarna av ekonomiska skäl hänvisade till att stanna hemma. Detta visar att det behövs mer än betald semestertid för ett mycket stort antal männiksor i detta s.k. välfärdsland för att alla skall få möjlighet till rekreaktion och stimulerande resor under semestern. Herr talman! Det är inte ett lägre skattetryck som gör det möjligt med välfärd för alla medborgare i landet, men väl en omfördelning av det nuvarande. Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Välfärd är inte någonting som man bara får. Välfärd är någonting som man skapar tillsammans med andra, och skatter är det pris vi betalar för att kunna bygga ett bra välfärdssamhälle, ett gott folkhem. Sverige skulle bli ett sämre land att leva i om vi försökte anpassa vårt välfärdssystem efter utländska förebilder, exempelvis Ronald Reagans USA eller Margaret Thatchers England. I höstas var skatteutskottet i Japan. Det var mycket intressant. Låt mig få beröra en av våra erfarenheter från det besöket. I Japan har man nu fått ett stort politiskt problem av en i och för sig glädjande anledning. Det japanska folket blir nämligen äldre och äldre. Japanerna har t.o.m. passerat svenskarna i genomsnittlig livslängd. Att människor blir friskare och lever längre är ju verkligen ett gott hälsotecken för ett samhälle. Men de japanska politiker som vi mötte såg inte odelat glada ut över denna utveckling. I Japan finns det nämligen ingen allmän pension. Det skapar stora problem. De som jobbar i de stora företagen kan få företagspension vid 55 års ålder. Det är ungefär en tredjedel av arbetsstyrkan. Men de andra får ingen pension utan vidare. De får försöka teckna privata pensionsförsäkringar eller spara ihop ett kapital att ha på ålderns höst. Många försöker skaffa sig en liten butik att dra sig fram med efter det att de har lämnat det yrkesverksamma livet. Det skall sägas att åtskilliga klarar sig riktigt hyggligt. Men många, många får bekymmer därför att de inte har pensionen ordnad. Framför allt är det ensamstående kvinnor som får stora problem när de blir äldre. Det går helt enkelt inte att försäkra sig till den pensionstrygghet och det efterlevandeskydd som folkpension och ATP ger i Sverige. Det blir dyrare och sämre. Det kan verka tilltalande att få bo i ett lågskatteland. Man har mer pengar i plånboken när månaden börjar. Men efter hand som dagarna går får man punga ut med privata försäkringspremier, sjukvårdskostnader och andra avgifter, och när månaden är slut är det inte så fett i plånboken, eftersom man fått betala så många avgifter. De privata avgiftssystemen är ofta djupt orättvisa och mycket ineffektiva. Vi skall naturligtvis med öppna ögon se att höga och olämpligt utformade skatter kan medföra effektivitetsförluster. Höga skatter kan medföra vad ekonomerna kallar friktion. Men gå till länder som finansierar stora delar av sjukvård, skolor och liknande välfärd med avgifter! Vad de slipper undan i form av skattebörda och skattefriktion får de dyrt betala i avgiftsbörda och avgiftsfriktion. Att finansiera stora delar av välfärden med privata sjukförsäkringar, skolavgifter och försäkringspremier leder till stora effektivitetsförluster, och de som hamnar utanför de privata försäkringssystemen drabbas ofta av svåra välfärdsförluster. Sätter vi det svenska systemet att finansiera välfärden i relation till det samlade skatteoch avgiftssystemet i lågskatteländerna, framstår vårt system utan tvivel som effektivare och rättvisare. Herr talman! Skattefrågan har här tidigare ljudit i fyra olika tonarter. Tommy Franzén vill avskaffa underskottsavdragen, och Bo Lundgren vill öka avdragsrätten. Kjell Johansson går till angrepp mot grundavdraget medan Stig Josefson försvarar det och tycker att det behövs i skattesystemet. Av 32 borgerliga reservationer är det bara 6 som är gemensamma. I de 26 Övriga reservationerna drar de borgerliga partierna åt olika håll. Skatteutskottets betänkande blir därför en ny illustration till en stark borgerlig splittring. Nu behöver det i och för sig inte vara så mycket att beklaga. Det viktigaste är ju att vi kan få en majoritet i riksdagen som är beredd att ta ett långsiktigt och samlat grepp för enklare, rättvisare och effektivare skatter. Erfarenheten lär oss att det alltid är mycket lättare att lappa och laga de invanda skatterna än att ta nya grepp och göra genomgripande skatteomvandlingar. Av erfarenhet vet vi hur snabbt och häftigt protesterna kan komma från dem som är rädda att förlora på en omfattande skatteomläggning. De som kan vinna brukar inte vara lika pigga på att organisera kampanjer till stöd för förändringarna. Tvärtom. Många av dem påverkas av en negativ opinionsbildning. Följer opinionsbildningen det traditionella mönstret kan det finnas risk för att ett nytt skattesystem till gagn för de allra flesta skulle kunna skjutas sönder av en skarp kritik mot enskildheter i förslaget. Därför är det viktigt att vi försöker se helheten, att vi försöker ha de samlade effekterna i förgrunden för vår diskussion. Vad vi socialdemokrater siktar på är en skattereform som innebär sänkt inkomstskatt, lägre skattesatser, begränsningar av avdragen, en enhetlig kapitalbeskattning och enklare skatteregler. Vi vill gynna arbete och sparande, vi vill motverka spekulation och konsumtion på kredit. Vi söker oss i riktning mot en rättvisare beskattning av arbete i förhållande till kapital. Kjell Johansson frågade otåligt: När kommer den parlamentariska utredning som nu förbereds? Jag kan för dagen inte ge något konkret svar på den frågan, eftersom förberedelsearbetet ännu inte är avslutat. Bo Lundgren började mycket dramatiskt med att säga att friheten i Sverige är 38 20. Det skulle då ge uttryck för att bl.a. marginalskatten tar mycket av inkomsten. Jag har i någon tidningsartikel sett att Carl Bildt sagt att det bara är Khomeinis Iran som har högre marginalskatter än Sverige. Då är det ju faktiskt ironiskt att marginalskatten var mycket högre på den tiden då moderaterna var med i regeringen än den är i dag, och vad som skedde när moderaterna satt med i regeringen var en successiv stegring av marginalskatten. Sedan dess har vi sänkt den betydligt. Bo Lundgren påstod att två tredjedelar av inkomsten används och fördelas av politiker. Det är naturligtvis inte sant. Verkligheten är att statens och kommunernas verksamhet omfattar ungefär en tredjedel av våra samlade resurser. Sedan finns det också transfereringar, men att försöka antyda att politiker avgör om transfereringar i form av barnbidrag eller pensioner skall sparas på bank eller konsumeras och i så fall på vilket sätt är naturligtvis helt felaktigt. Jag har märkt att moderater ofta har dragningar åt det hållet. Det är ett grovt missbruk av själva ordet frihet att säga att friheten i Sverige är 38 20, Bo Lundgren. När moderaterna firade sitt 75-årsjubileum gjorde ni en stor blå affisch med alla tidigare partiledare från amiralen Lindman i början av seklet till Gösta Bohman. Som rubrik på den affischen hade ni: I frihetens tjänst. Jag tycker det är rätt typiskt. Här hade vi då under mottot I frihetens tjänst högerns partiledare, som bekämpade den lika rösträtten, som slog vakt om den 40-gradiga röstskalan vid de kommunala valen, som motsatte sig den kvinnliga rösträtten, som gick emot åttatimmarsdagen, demonstrationsrätten, mötesrätten och strejkrätten.

Frihet för vem? De här reformerna skapade ju en ny frihet för de allra flesta i vårt land. Reformerna ökade friheten för de många människorna — friheten att försörja sig, friheten att säga sin mening osv. Så är det den dag som i dag är. När vi förstärker delpensionen, trots motstånd från moderaterna och andra borgerliga, ökar det friheten för dem som haft ett hårt arbetsliv och fått besvär med slitna leder, dåliga ryggar och bekymmer med lungor som inte är friska. Det ökar friheten för människor med ett långt yrkesliv bakom sig att kunna trappa ner och få leva under rimliga ekonomiska villkor innan de blir folkpensionärer. Försöken att missbruka ordet frihet bör noga observeras. Bo Lundgren talade också om fattigdomsfällan. Det kan vara värt att notera att den undersökning som gjorts beträffande orsakerna till ökningen av socialbidragen mycket klart slår fast att socialbidragen inte minskar genom skattesänkningar. Det är inte för att betala skatt som folk tvingas att söka socialbidrag. Kjell Johansson gick till attack mot grundavdraget och menade att det är orättvist eftersom det i kronor räknat ger mer åt höginkomsttagarna än åt låginkomsttagarna. Det är ett argument som inte brukar slå ner Kjell Johansson i andra sammanhang, eftersom folkpartiet kanske mer än något annat parti driver frågan om marginalskattesänkningar, som i kronor räknat ger mest åt höginkomsttagare. Om vi höjer det kommunala grundavdraget blir den kommunala skatten progressiv. Den saken tog Kjell Johansson själv upp i sitt anförande. Ju mer grundavdraget höjs, desto mer progressiv blir den kommunala skatten. Att ett förhöjt grundavdrag som en isolerad reform gynnar låginkomsttagarna är något som det är oerhört svårt att motbevisa. Inom socialdemokratin vill vi se till helheten. Vi har en lång rad instrument som skall användas i skattepolitiken. I det sammanhanget är vi även beredda att diskutera grundavdraget, trots att det som sådant har en mycket gynnsam effekt. Men vi är beredda att se till helheten för att åstadkomma ett enklare, effektivare och rättvisare skattesystem. Vad som skall hända med grundavdraget på längre sikt får den kommande utredningen behandla. Kjell Johansson gjorde stor sak av att den kommunala skatten i genomsnitt går upp till över 30 20 av bruttoinkomsten. Ja, den ligger mellan 30 och 31 kr. Det stora problemet är spännvidden i kommunalskatten, och den uppgår till nära 7 kr. Kjell Johansson talade för en reservation, som gick ut på att man skulle få göra avdrag om man skänkte medel till olika organisationer som ägnade sig åt arbete i u-länderna. Han sade också att socialdemokraterna envist framhärdade i sitt motstånd mot detta. Verkligheten är den att den tidigare folkpartiregeringen gjorde en utredning i den här frågan. Därefter framlades en proposition för riksdagen, men aldrig har väl en proposition blivit så omilt behandlad som den. Riksdagen pekade på de brister och problem som var behäftade med förslaget. Om jag inte minns alldeles fel, gick samtliga övriga 127 partier emot detta förslag från folkpartiet, och i det betänkande som vi nu behandlar står folkpartisterna helt isolerade. Det är ur många synpunkter ett olämpligt förslag. Ni kan naturligtvis fortsätta att driva det, men jag tror att ni har svårt att övertyga någon större mängd människor om att det är ett rimligt förslag. Slutligen vill jag säga att utskottet har haft tillfälle att i samband med utfrågning träffa representanter för kulturarbetarna och med dem diskutera deras problem. Vi kan då först konstatera att det har gjorts åtskilligt positivt på skatteområdet för kulturarbetarna under de senaste åren. Begreppet B-inkomst har avskaffats, utom för inkomstslagen kapital och tillfällig förvärvsverksamhet, vilket för kulturarbetarna har medfört att t.ex. långtidsstipendier från författarfonden och konstnärsnämnden och statliga inkomstgarantier beskattas individuellt. Vidare har man ordnat upp det här med avdrag för arbetsrum i egen bostad. Det har blivit normalavdrag i rörelse, och rätt till schablonavdrag har införts i sammanhanget. Särskilda taxeringsnämnder har införts för rörelseidkande kulturarbetare, och riksskatteverket har gått ut med mycket bättre information såväl till skattskyldiga som till taxeringsmyndigheter. Utskottet avvisar med kraft tanken på att införa ett särskilt inkomstslag för kulturarbetare. Det kan inte vara rimligt att för 20 000 skattskyldiga införa särbestämmelser i ett skede där vi håller på att förenkla beskattningen. Det skulle komplicera både lagarnas utformning och deras tillämpning, utan att man egentligen skapar några garantier för förbättringar. Därtill kommer naturligtvis att en särbehandling av kulturarbetarna skulle leda till motsvarande krav på särbehandling från andra yrkesgrupper. Därför har skatteutskottet med stor kraft avvisat den tanken. Däremot kastar vi våra blickar på upphovsmannakontot. Det fungerar såvitt jag känner till relativt hyggligt. Det gäller i dagens läge inte särskilt många — jag tror att det rör sig om ca 150 personer för närvarande. Men vi gör ändå ett tillkännagivande på den punkten. Eftersom vi har haft den här lagstiftningen sedan i början av 80-talet, säger vi att det nu kan vara dags att i lämplig form, exempelvis genom riksskatteverket, göra en utvärdering av de hittills vunna erfarenheterna och göra de eventuella omprövningar som kan visa sig erforderliga.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

Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta litet med frihetsdebatten. Det var faktisktriktigt intressant när Jan Bergqvist exemplifierade friheten. Jag skall inte utveckla detta speciellt mycket till, men låt mig ge ett exempel utöver dem som Jan Bergqvist tog upp. I slutet av 30-talet och början av 40-talet internerades svenska kommunister i speciella läger i det här landet. Tyvärr, får jag väl säga, var det inte bara högerledare som stod bakom de besluten. Det kan finnas anledning att erinra om det, när vi nu för några dagar sedan har varit ute och hållit våra förstamajtal och det snart är 50 år sedan de första interneringarna vidtogs. Jag skall gå in på skattepolitiken fortsättningsvis. Jan Bergqvist sade att det borde finnas en majoritet för en rättvis skatteomläggning, och det finns det självfallet. Men naturligtvis måste man då ifrågasätta vad det är som menas med en rättvis skatteomläggning. Är de skatteomläggningar som vi har haft hitintills rättvisa — i så fall, förstår jag, finns det en majoritet av socialde mokrater och i varje fall något eller några av de borgerliga partierna. Men menar man att rättvisa i en skatteomläggning skall vara att de vanliga människorna skall få de verkliga skattelindringarna, då finns majoriteten att söka till vänster för socialdemokraterna. Vårt förslag om att slopa rätten till underskottsavdrag är självfallet ett exempel på en omläggning som helt och klart riktas in på ett rättvist skattesystem. En sådan operation gynnar nämligen lågoch normalinkomsttagarna och missgynnar direkt höginkomsttagare, om man ser problemet litet generellt. I detta sammanhang kanske man skall ifrågasätta om Jan Bergqvist menar att det är realbeskattningen som är den intressanta delen. I så fall ligger ni ändå till höger. Om man gör en real beräkning av avdragen visar det sig att arbetare och lägre tjänstemän som regel bara har ränteutgifter för hus. De har inga stora kapitalinkomster som de kan kompensera förlusten med i och med att det bara blir de reala inkomsterna som kommer att beskattas.
Herr talman! Jan Bergqvist gav en nästan lyrisk beskrivning av de svenska skatternas betydelse för välfärden. Visst har skatterna och det skattesystem vi har haft i Sverige haft en betydelse för uppbyggnaden av välfärden. Men om jag inte har läst den idéskrift som socialdemokraterna har gett ut alldeles galet, använder man i det närmaste hälften av skriften till att tala om att skatterna nu innebär problem. Man talar också om marginalskatterna, som Jan Bergqvist pikar mig litet för att vi i folkpartiet vill sänka. Men vill inte ni det också? Jag får väl i alla fall hoppas att utgångspunkten är att vi skall sänka marginalskatterna. Jan Bergqvist säger att jag går till angrepp mot grundavdraget. Nej, jag försökte tala om vad grundavdraget betyder i dag och vad det ger i skattelättnad i olika inkomstklasser. De siffrorna står jag för. Där ställer jag än en gång frågan: Hur är det med socialdemokraterna och grundavdraget? I idéskriften står det — jag gör inte citatet rättvisa riktigt, för det är ett långt invecklat resonemang — att man skulle kunna minska eller helt ta bort grundavdraget. Skriver ni det bara för skojs skull, eller har ni tankar på att nagga litet på grundavdraget? Det är nog så — det hoppas jag i alla fall — att ni också är inne på det. För det är inte längre ett speciellt rättvist avdrag. Det är inte ett utjämnande avdrag, som det var tidigare när det drogs från botten på inkomsten. Nu dras det från toppen på inkomsten. Avdrag för gåvor till internationellt biståndsarbete tycker vi i folkpartiet är en fin lösning på ett internationellt solidaritetsproblem. Allmänheten får en stimulans att hjälpa till och statens kostnader för biståndsarbetet minskar. Det vill vi gå vidare på. Det får väl gå med det ungefär som med den motion jag väckte om extra avdrag för pensionärerna. Där var jag till en början ensam om att reservera mig. Sedan kom alla de andra borgerliga. Jag ger mig den på att om jag bara håller på så skall jag få med er socialdemokrater på detta också. Ni kan inte framhärda hur länge som helst i att vara så fruktansvärt orättvisa som ni är i det fallet. När det slutligen gäller kulturarbetarna vill vi nu avvakta med att ta ställning till vad som är rimligt — det sade jag tydligt från talarstolen — tills vi har fått den utvärdering som riksdagen har beställt. Man kan se den som ett = Prot. 1986/87:117 första led i en undersökning av om man skall ha ett särskilt inkomstslag eller 6 maj 1987 ej; Jan Bergqvist gick helt förbi avtalsrörelsen. Betyder det att ni socialdemokrater över huvud taget inte är oroade för avtalsrörelsen?
Herr talman! Jan Bergqvist var inte beredd att gå in och diskutera de frågor som har tagits upp i de olika reservationerna. Det är samma inställning som tidigare, att man inte vill gå in i detalj på de frågor som reservanterna anser det vara betydelsefullt att snart få till stånd en lösning på. Jag hoppas att man skall inta en annan attityd om det blir en skatteutredning, så att en del av dessa frågor kan bemötas med en icke förutfattad mening och prövas på ett seriöst sätt. De är i och för sig inte så stora, men för enskilda kan de ha stor betydelse. Jag noterar med tillfredställelse att Jan Bergqvist underströk värdet av grundavdraget. Det värdet är större ju lägre marginalskatten är. Det är praktiskt taget den enda möjligheten att ge en skattelättnad för de lägre inkomsttagarna om man skall behålla en proportionell skatt. När det gäller det grundavdrag som jag diskuterar är fortfarande den bit som ligger i botten skattefri. Därefter kommer den beskattade delen av inkomsten. Men jag blev något oroad när Jan Bergqvist sade att man var beredd att diskutera grundavdraget i den utredning som kommer. Jag vet inte om jag skall tyda detta på det sättet att man skulle vara beredd att gå ifrån detta. Om det är på det sättet, Jan Bergqvist, vill jag ställa frågan: På vad sätt anser Jan Bergqvist att man skall kunna åstadkomma en skattelättnad för inkomsttagare med lägre lön, speciellt om man sänker marginalskatten väsentligt, om man inte utnyttjar möjligheten till ett grundavdrag? Sedan vill jag ställa en direkt fråga till Jan Bergqvist när det gäller förslagsverksamheten. Vi reservanter föreslår att ersättningen till den som har gjort en god insats får fördelas på en treårsperiod. Jag tycker detta är en så pass rimlig anhållan från reservanternas sida att det skulle vara av intresse även för Jan Bergqvist att tillmötesgå ett sådant önskemål. Det skulle vara en uppmuntran till de löntagare som får en ersättning. På grund av att ersättningen är bunden till ett år drabbas de mycket hårt av marginalskatten. Varför inte ge dem en större möjlighet att verkligen få nytta och glädje av det extra bidraget?

Herr talman! Jag föreställer mig att den fråga som Stig Josefson senast tog upp är en fråga, som man kan diskutera i den skatteutredning som nu kommer att tillsättas. Bo Lundgren talade om att 62 90 av bruttonationalprodukten fördelas genom politiska beslut. Friheten är alltså 38 26. Detta är naturligtvis grov demagogi och missbruk av siffror. Jag har tagit med mig den reviderade finansplanen till talarstolen. Där kan vi läsa att bruttonationalprodukten 1986 var 936 miljarder kronor och den privata konsumtionen 478 miljarder kronor, dvs. ungefär hälften av nationalprodukten. Statens verksamhet 131 het till 188 miljarder kronor. Blanda inte ihop detta med att man över budgeten betalar ut både löner och pensioner och barnbidrag som människorna får använda på det sätt som de finner lämpligast. Det är inte rimligt att säga som Bo Lundgren formulerade det, att två tredjedelar används och fördelas av politiker. Om han möjligen hade begränsat sig till att fördelningen sker över budgeten, men han sade att två tredjedelar används av politiker! Det är ändå de som får pensionerna som använder pengarna; till privat konsumtion eller sparande eller vad det nu är fråga om. Det är fortfarande ett faktum att marginalskatterna var högre när moderaterna regerade. De var stigande under er regeringstid. Sedan 1982 har vi genomfört den största marginalskattesänkningen i inkomstskattens historia. Bo Lundgren vill att jag skall kommentera påståenden från vissa ekonomer om att Sverige skulle ha förlorat 100 miljarder kronor på att skatterna var höga. Det finns inget som helst stöd för en sådan uppfattning om man jämför nationalprodukten i Sverige internationellt med andra länders. Tar man en längre period — vilket man bör göra i detta sammanhang — finner man att Sverige, och i och för sig Japan, legat i toppen med en gynnsam utveckling av nationalprodukten under ett antal decennier. Där finns inget som tyder på någon sådan förlust. Till Kjell Johansson vill jag säga att vi är beredda att diskutera grundavdragen i utredningen. Vi är t.o.m. beredda att tänka oss att man, i viss kombination, kan avskaffa grundavdragen. Men den sammantagna effekten skall otvetydigt vara enklare, rättvisare och effektivare skatter.

Herr talman! Socialdemokraterna brukar vara väldigt noga med att tala om vad som har genomförts under den borgerliga regeringens tid. Beträffande den skattereform som beslutades 1982 och som till stor del förverkligats, visserligen inte i den takt som var överenskommen, säger socialdemokraterna: Det är vi socialdemokrater som genomförde reformen. Jag tycker att hederligheten kräver att man talar om att centern, folkpartiet och socialdemokraterna fattade beslut 1982 om den skattereform som gett den marginalskattesänkning som Jan Bergqvist talar om. Beträffande grundavdraget måste jag fråga: Vad skall jag slå vad om med socialdemokraterna, hur mycket kan man lita på ställningstagandet från socialdemokraterna i dagsläget? Förra året höjde ni grundavdraget. I det första inlägget betonade Jan Bergqvist värdet av grundavdraget. Sedan svävade han litet på målet vid närmare genomgång. Nu säger han att man kan tänka sig att avskaffa grundavdraget. Jag upprepar min fråga: Var står socialdemokraterna när det gäller grundavdraget? På vad sätt kan man tänka sig att lätta beskattningen för de lägre inkomsttagarna, om man inte har kvar ett grundavdrag? Vi vet att marginalskatten i dag är 4-5 96 i botten på inkomstskattelistan. Men det blir inte så stor effekt om man tar bort grundavdraget och beskattar redan från den första inkomstkronan. Jag frågade i mitt förra inlägg, och jag förnyar frågan nu: På vad sätt skall man åstadkomma skattelättnader för de lägre inkomsttagarna — eller är det meningen att de skall bära kostnaderna för en skattereform?
Herr talman! En sådan här debatt om reformering av inkomstskatten och eventuellt också andra avsnitt blir naturligtvis mycket ytlig, och jag finner att den har ganska begränsat värde. Man måste vara beredd att diskutera grundavdraget, och man måste självfallet ha som utgångspunkt att det skall ske en ordentlig marginalskattesänkning. Jag har velat hålla fram att fortsatta höjningar av grundavdraget inte är speciellt utjämnande. Det finns inte mycket av utjämnande moment i en fortsatt höjning av grundavdraget, om man skall göra som man gör nu. Man kan naturligtvis gå tillbaka till den metod som man använde tidigare, men den metod som nu centern och socialdemokraterna har bestämt sig för ger de effekter som jag har påtalat. Jag tycker ändå att den här kvällen har gett något. Det har varit lovande att lyssna på Jan Bergqvist. Den sista uppmaningen till honom är bara: Kom loss nu! Kom upp ur spagat-läget så att vi kommer i gång!
Herr talman! Tyvärr är detta en ganska typisk skattedebatt. Det som mest attraherar och diskuteras är sänkningar av marginalskatterna, alltså problem för dem som har höga inkomster. Men om låginkomsttagarna, som har de verkliga problemen i samhället, debatteras det inte så mycket. Det är tydligen inte så attraktivt. Jag vill fortsätta litet på resonemangen i mitt huvudanförande, där jag just tog upp problemen för lågoch normalinkomsttagarna när det gäller skatterna. Låginkomsttagarna är oftast deltidsarbetande kvinnor. För dem skulle en s.k. marginalskattesänkning kunna innebär någon eller några kronor i skattelättnad per hundralapp. Men för höginkomsttagarna rör det sig om tiofalt mer. Det största problemet och det som är viktigast att angripa är de skatter som drabbar lågoch mellaninkomsttagarna värst, nämligen de kommunala skatterna. Vi har framlagt ett förslag som innebär att man skall införa en skatt i produktionsledet för att lyfta av huvudparten av den betungande kommunalskatten för vanliga inkomsttagare. Det innebär att lågoch normalinkomsttagarna, de arbetande i samhället, kommer att tjäna på en skatteomläggning. Då kan en skatteomläggning bli rättvis. Kombinerar man detta med att slopa underskottsavdragen och i stället åstadkomma en annan lånefinansiering, med en i princip halverad ränta för egnahemsoch fritidshusboende samt för bostadsrätter, då kommer man att kunna få ett embryo till ett rättvist skattesystem här i landet. Grundavdraget har diskuterats litet, och det kan väl finnas skäl att säga några ord om det. Såsom grundavdraget tidigare var utformat, när det avsåg enbart kommunalskatten, uppgick det till samma krontal oavsett vilken inkomst man hade, under förutsättning att inkomsten kom upp till den nivån att man fick betala kommunalskatt. Den omläggning som genomfördes för ett par år sedan och som innebar att tidigare skattefrihet avseende beloppet 7 400 kr. döptes om till grundavdrag ändrade i och för sig ingenting. Man kan naturligtvis tala om en ändring om grundavdraget tas bort, men skall man göra det bör detta gälla för den statliga inkomstbeskattningen — det är viktigt att bibehålla rätten till avdrag när det gäller den kommunala inkomstbeskattningen.
Herr talman! Diskussionen om grundavdraget är ett exempel på att skattedebatten ibland kan bli väl mycket inriktad på enskildheter. Det är emellertid de samlade effekterna av en skattereform som är det avgörande. Grundavdraget är ett bland hundra medel i skattepolitiken. I och för sig kan grundavdraget användas för att uppnå vissa positiva effekter, som Stig Josefson har varit inne på. Men eftersom vi har så många instrument att spela på är det inte så att en skattepolitik som syftar till ökad rättvisa står och faller med att man har ett grundavdrag med en viss utformning. Det finns andra metoder för att åstadkomma rättvisa i skattesystemet. Eftersom Stig Josefson ville pressa mig till att avge definitiva ståndpunkter kring detta vill jag säga att vi tyckte att det var en bra avvägning att höja grundavdraget till 9 000 1987 och till 10 000 kr. 1988 i nuvarande läge och med tanke på de medel vi i övrigt använder i skattepolitiken. Men vi är nu beredda att med öppna ögon diskutera helheten i skattepolitiken i den utredning som skall tillsättas. Bo Lundgren ville veta hur vi skall göra med grundavdraget och med underskottsavdragen. Det är en fråga som vi noggrant skall gå igenom i utredningen. Tiden medgav inte att jag i mitt förra inlägg kommenterade Tommy Franzéns anförande. Beträffande frågan om internering vill jag säga att jag tyckte det var litet långsökt att ta upp den i den debatt vi förde tidigare. Det var ju ändå ingen som gjorde gällande att man internerade så att säga i frihetens tjänst. Det rådde en krigssituation, och det var det psykologiska trycket i det svenska samhället som ledde till att man tillgrep dessa interneringar. Sedan vill jag säga att den sifferexercis och det språkbruk som Bo Lundgren använde var av mycket märklig karaktär. Han talade om att vi har frihet till 38 70. Om vi tänker oss att vi solidariskt skulle bestämma oss för att höja pensioner och barnbidrag — vilket vi har gjort — så att den samlade offentliga verksamheten plus transfereringarna ökade från 61 96 till 62 96 av bruttonationalprodukten, då skulle vi med Bo Lundgrens terminologi minska friheten i Sverige från 39 96 till 38 Jo. Verkligheten är ju den motsatta. När vi solidariskt samlar oss för att ge pensionärer och barnfamiljer bättre levnadsvillkor ökar friheten i Sverige. För att återkomma till Tommy Franzéns inlägg vill jag säga att fördelningspolitiken har förts på många fält. Vi har tagit krafttag för att pressa tillbaka arbetslösheten, och detta i en tid när den ute i vår omvärld ligger på 10, 12 och ibland 14 96. Vi har halverat inflationen. Fördelningsmässigt betyder det oerhört mycket. Inom ramen för en stram budgetpolitik har vi slagit vakt om välfärden med nästan fördubblade barnbidrag och med förbättrad sjukförsäkring, delpension och arbetslöshetsförsäkring. Vi har också gjort en rad förbättringar i skattepolitiken i utjämnande syfte.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 33 angående vissa inkomstskattefrågor behandlas bl.a. inkomster av kottplockning och skattereduktion för fackföreningsavgift. Mitt inlägg kommer att begränsas till dessa två punkter. Utskottets kommentar till min motion om kottplockning föranleder mig att tro att man inte förstått vad jag menat. Skogens betydelse för vårt land står väl i dag utom allt tvivel. Den bidrar till vår export med nära 50 miljarder. Men för att långsiktigt trygga denna så värdefulla råvara är en bra och en riktig skogsvård av avgörande betydelse. Däri ingår återbeskogning som en grundläggande faktor. Därvid gäller det att ha tillgång till rätt frö, vilket innebär att det skall vara frö från rätt höjdläge. På höjdlägen i Norrland råder brist på frö med härdighetstal överstigande 4. På andra håll i Sverige finns fröplantager som tryggar tillgången på frö för skogsbruket. För närvarande är det det från Canada importerade contortafröet som har räddat situationen. Men en import har naturligtvis sina begränsningar. Det förs för närvarande en debatt kring främmande trädslag i vårt skogsbruk, men ingen vet vart den debatten leder. I Norrbotten täcker domänverket för närvarande sitt plantbehov med plantor legoodlade i Finland. Denna möjlighet bedöms som ganska osäker i framtiden. I fjällskogsdebatten, som pågått en längre tid, ställs starka krav på ett bra material för återbeskogningen på dessa breddgrader. Herr talman! Det är vår skyldighet att bidra till och underlätta förutsättningarna för en bra frötillgång. Jag har i min motion åberopat skogspolitiska skäl för en skattefrihet på inkomster upp till 5 000 kr. — detta för att hålla högsta beredskap när det gäller frötillgång. Det handlar om att se till att inga hinder ligger i vägen då vi får ett bra fröår. Det kan vara på sin plats att nämna att när det gäller kottplockning fungerar inte allemansrätten. I det fallet gäller inte allemansrätten på samma sätt som vid plockning av bär och svamp. För att kottplockning skall få ske måste markägaren ge sitt samtycke. Förutom markägarens samtycke krävs naturligtvis att de som har kunskap om skogsbruket påpekar att det är ett bra fröår. Att, som utskottet föreslår, lösa detta problem genom marginalskattesänkningar tror jag inte alls är möjligt. Här handlar det om skolungdom, om pensionärer och framför allt om människor i regioner med starkt begränsade möjligheter till inkomster. Denna fråga är för mig så viktig att jag ställer mig bakom reservation 18. Herr talman! Jag kan konstatera att moderaterna och folkpartiet på nytt återkommer med en attack på facket genom sin reservation angående skattereduktionen för fackföreningsavgifter — för vilken gång i ordningen vet jag ej. När tänker ni acceptera den rättvisereform som skattereduktionen för fackföreningsavgifter utgör? Såvitt jag förstår har arbetsgivarna avdragsrätt för sina organisationsavgifter. Det bör vara en oklanderlig rätt även för arbetarna. Fackföreningsavgiften är och har varit en form av utgift för inkomstens förvärvande och bör därför vara avdragsgill. Herr talman! Avsikten med motion Sk343 var att skapa en motvikt till moderaternas och folkpartiets attacker, som verkar vara årligen återkommande.

Herr talman! Genom riksdagsbeslut år 1978 utvidgades statsmakternas inflytande över kollektivtrafiken. Riksdagens beslut innebar att det den 1 juli 1983 skulle inrättas en huvudman för den regionala och lokala kollektivtrafiken i varje län. Huvudmannaskapet utövas numera av landstinget och kommunerna i länen. I dag finns det ca 600 företag som bedriver linjetrafik. De omsätter årligen ca 8 miljarder kronor och har ca 25 000 anställda. Införandet av de lokala trafikhuvudmännen har dock medfört att antalet busstrafikföretag har minskat.

”Jag tillstyrker alltså utredningens förslag, att ansvaret för den lokala och regionala landsvägstrafiken bör klarläggas. Ett sådant ansvar medför självfallet inte någon skyldighet att överta trafikrörelser genom ett formellt ägande. Tvärtom torde det bli vanligt — och enligt min mening också önskvärt - att huvudmannen uppdrar åt olika entreprenörer att svara för trafikens utövande.” De kraftigt ökade skattesubventionerna, i kombination med höjda kostnader för privatbilismen, ökade under början av 1980-talet antalet resor med kollektiva trafikmedel. Samtidigt som det skett en ökning av antalet resor har genomförandet av trafikhuvudmannareformen skett utan någon egentlig kostnadskontroll. I dag skattefinansieras närmare 60 90 av kostnaderna för kollektivtrafiken. De sammanlagda bidragen till länshuvudmännen beräknas uppgå till ca 5 miljarder kronor.

Dagens tillståndsinnehavare förlorar då alla tillstånd att bedriva sådan trafik. För det andra innebär beslutet att trafikhuvudmännen ges monopol på rätten att bedriva den s.k. kompletteringstrafiken, vilket kommer att få negativa konsekvenser för bl.a. taxinäringen. För det tredje får de trafikutövare som genom reformen går miste om sina linjetrafiktillstånd rätt att begära inlösen av fordon och andra i linjetrafiken använda tillgångar. För det fjärde skall förslaget genomföras under en fyraårig övergångstid. Inlösensperioden är dock endast tre år. Detta är som vi ser det ett effektivt sätt att införa motsvarigheten till Dagmar på trafikens område. På litet sikt kommer vi att tvingas inse att konsekvenserna kan bli utomordentligt allvarliga. Kollektivtrafiken sker för närvarande under olika former av konkurrens. Den konkurrerar om resenärerna med framför allt privatbilismen. Samtidigt konkurrerar olika kollektiva trafikmedel sinsemellan. I ett system där stat och kommun via politiska beslut avgör kollektivtrafikens omfattning och villkor har tillstånden för att bedriva trafik en central betydelse. Trafiktillståndet utgör grunden för den enskilde bussföretagarens verksamhet. Om man fråntar samtliga bussföretag linjetrafiktillstånden, konfiskerar man den rättsgrund som dessa bedriver sin verksamhet på. Det av riksdagen antagna nya systemet bygger på att enbart länshuvudmännens företag tillåts bedriva trafik utan tillstånd. Konsekvensen blir att länshuvudmännen genom lagstiftning ges monopol på köp av busstjänster. Av det skälet har vi på moderat håll föreslagit ett upphävande av lagen om rätt att driva viss linjetrafik. Herr talman! Jag ber att mot bakgrund av det sagda få yrka bifall till reservationerna 1, 4, 6 och 7 fogade till detta betänkande.

Herr talman! Betänkandet om ersättning till lokal och regional kollektiv persontrafik, trafikutskottets betänkande 16, är blygsamt både vad gäller omfång och vad gäller pengabelopp — det handlar om 117 milj.kr., eller, som folkpartiet föreslår i sin reservation, om 67,5 milj.kr. Men i betänkandet behandlas frågor som berör många människors vardag, t.ex. frågor om arbetspendlingen eller människors fritid. Det kan gälla resor med tåg, buss, flyg eller båt. Egentligen handlar det också om stora pengar. De totala utgifterna för lokal och regional kollektivtrafik i landet uppgick 1985 till 9 miljarder kronor. Ca 57 20 därav skattefinansierades. Kommuner och landsting svarade således med sina skattemedel för ett underskott på 5,1 miljarder. Jag tycker att det är angeläget att påminna om detta i dessa dagar när man ofta talar om att järnvägslinjer ute i regionerna kanske kan övertas av länsbolagen, som ett led i SJ:s omstrukturering. När det gäller de ekonomiska konsekvenserna måste man vara uppmärksam på hur redan utsatta regioner kan drabbas. Men naturligtvis måste man också undersöka om man kan få fördelar genom en samordning med annan kollektivtrafik. Det statsbidrag som hittills har utgått och som trots sin ringa storlek i förhållande till de totala utgifterna har varit av betydelse för många kommuner håller nu på att avvecklas. Vidare vill folkpartiet, som framgår av reservation 3, att det särskilda ersättningsbidraget för nedlagd järnvägstrafik skall avvecklas. Vi anser nämligen att det snedvrider förutsättningarna när det gäller konkurrensen mellan järnvägsoch busstrafik. Vi förutsätter att anslaget, även om det går igenom för budgetåret 1987/88, tas upp till omprövning i det trafikpolitiska översynsarbetet. Folkpartiet vill liksom moderaterna och centern ha bort den lag om linjetrafiktillstånd inom busstrafiken som i dagligt tal kallas buss-Dagmar — eller trafik-Dagmar, som Per Stenmarck sade. Vi utvecklade synpunkterna kring detta i fjolårets debatt, och jag ser inte att det finns någon större anledning att upprepa dem nu. Folkpartiets ståndpunkt, att en monopolsituation minskar konkurrensen, tror vi kommer att gälla också i detta sammanhang, även om vissa länshuvudmän förhoppningsvis har ambitionen att låta olika entreprenörer ta hand om trafiken. Jag sade tidigare att stora pengar döljer sig bakom detta betänkande. Dessutom döljer sig ett stort problem, som egentligen borde bli föremål för en särskild debatt. Hur kan vi göra kollektivtrafiken attraktivare, så att fler använder sig av den — till fördel för miljö och samhällsekonomi — i stället för att ta den egna bilen? Detta problemkomplex kommer att tas upp i diskussionen om järnvägens framtid. Men det berör också andra trafikmedel—t.ex. bussar, pendeltåg och spårvagnar. Ansvaret för denna trafik ligger ju på länsbolag och kommuner, och verksamheten sköts väl i stort sett bra. Ibland efterlyser man dock en strävan till förändring och förnyelse. Är det kanske dags nu, snart tio år efter länstrafikreformen, att utvärdera denna? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan i trafikutskottets betänkande 16.

Herr talman! Att kollektivtrafiken är viktig är alla överens om, såväl enskilda människor som politiker på både kommun-, landstingsoch riksnivå. Bakom tillkomsten av länsbolagen låg också den kunskapen att det var viktigt med en bra utbyggd kollektivtrafik. Den övervägande delen av befolkningen har möjligheter att resa kollektivt, även om inte alla i vårt land har tillgång till kollektivtrafik. När länsbolagen bildades stöttades tillkomsten via riksdagen genom ett anslag i form av ett statsbidrag, som i princip skulle täcka kostnaderna för de tre första dagliga turerna. Det var ett solidariskt och bra bidrag, vilket särskilt för glesbygden betydde ett stort tillskott till kassan. Nu har riksdagen tyvärr tagit bort detta bidrag. Från centerns sida har vi såväl i år som förra året motsatt oss detta, och vi vill att bidraget skall fortsätta att utgå som det gjorde budgetåret 1985/86. I princip är vi i centern för ett borttagande av de specialdestinerade statsbidragen, men vi anser att just denna typ av bidrag fyller en viktig funktion ur rättvisesynpunkt och när det gäller kollektivtrafiken också ur miljösynpunkt. Vi vet redan nu, via länsbolagens årsredovisningar, att indragningen av statsbidrag har medfört att många länsbolag har fått prioritera om sin trafik. I de flesta fall har det drabbat just de männiksor som bor där det redan tidigare var mycket glest mellan turerna, och det är en utveckling som centern inte kan godta. Av den anledningen, herr talman, föreslår centerpartiet att oförändrat bidrag till kollektivtrafiken skall utgå även i fortsättningen, i likhet med under budgetåret 1985/86. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2. Reservation 6 handlar om rätten att driva viss linjetrafik och har skrivits av centern tillsammans med moderaterna och folkpartiet, och jag ber att få yrka bifall också till den reservationen.

Herr talman! Försämrad kollektivtrafik drabbar svaga grupper och dem som bor i glesbygd och inte har tillgång till bil. Äntligen börjar flertalet människor också förstå att kollektivtrafiken är bäst för miljön och att den sparar energi. När vi diskuterar kollektivtrafik kontra privatbilism gör vi det även med utgångspunkt i rättviseskäl. I sitt nit att spara på alla offentliga utgifter struntar regeringen i kollektivtrafikens fördelar för människor och för miljö, trots att riksdagen under tio års tid har uttalat sig för en målsättning att söka skapa ett alternativ till privatbilism. I dag ökar såväl tunga transporter som personbilstrafiken, medan rapport efter rapport visar att skogsoch miljöskadorna nu är så akuta att det behövs verkligt radikala åtgärder. Men lokaltrafiken kostar mycket pengar. När regeringen redan i förra årets budgetproposition påbörjade en avveckling av alla statsbidrag för den lokala och den regionala kollektivtrafiken hördes det många protester. Vpk ansåg då liksom nu, att det statliga stödet måste vara kvar, av de skäl som jag nämnde alldeles nyss. De extra skatteutjämningsbidrag som regeringen förslagit kompenserar bara en mindre del av det stöd som skall tas bort enligt regeringens budgetproposition för i år. Utskottets majoritet anser att det inte finns någon anledning att ändra förra årets riksdagsbeslut om att avskaffa kollektivtrafikstödet. Det är en märklig uppfattning, Olle Östrand. Därför är det också förklarligt att majoriteten struntar i att argumentera i miljöoch regionalpolitiska termer i texten i trafikutskottets betänkande. Det blir alltmer tydligt att miljöoch energiminister Birgitta Dahls roll är att agera radikal skylt inför miljöopinionen. Här i kammaren passerar ärenden på löpande band som gäller trafikoch transportpolitiken och som får miljömässiga konsekvenser — åt fel håll, trots alla löften. Herr talman! Numera är det omåttligt populärt att tala i effektivitetsoch lönsamhetstermer. Att lägga över allt större bördor på kommuner och enskilda ingår i ett politiskt mönster som är anpassat till högerpolitiken i Övriga Västeuropa. Jag anser att det är nödvändigt att sätta in denna politik i ett större och ett internationellt sammanhang. Lika populärt är det att anlita privata konsulter för att utreda olika kortsiktiga lönsamhetskriterier. De vanligtvis ensidiga utredningarna brukar resultera i slutsatsen att det är olönsamt att satsa på människor och miljö. Med sådana mått mätt blir snart allt fler medborgare i detta land olönsamma. Herr talman! Det finns andra vägar att gå än Kjell-Olof Feldts tredje väg också när det gäller trafikoch transportpolitiken. Vpk:s linje är att större satsningar måste göras för att kollektivtrafiken skall bli ett bättre alternativ än privatbilismen och för att plånboken inte skall avgöra den geografiska rörelsefriheten i landet. Vi har en med centern gemensam reservation i de här frågorna. Det är reservation nr 2, som jag ber att få yrka bifall till. Det finns också andra möjliga former till finansiering än övervältring av kostnaderna för den regionala och lokala kollektivtrafiken på kommunerna. Vpk hari år liksom förra året skrivit en motion om att arbetsgivaravgifter kan vara en sådan form.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

Herr talman! 1978 års länstrafikreform, som antogs av en mycket bred majoritet i riksdagen, innebar att grunden lades för en samordning av den lokala och regionala kollektivtrafiken i länet. Motivet för reformen var egentligen att skapa en bättre kollektivtrafik för människorna i glesbygden. Denna målsättning har uppnåtts. Vi har fått ett mycket kraftigt ökat kollektivt resande. Inom exempelvis den regionala busstrafiken har det praktiskt taget skett en fördubbling sedan 1978, mätt i antalet personkilometer. Tänk på det, Viola Claesson! Enligt vårt sätt att se finns det i fortsättningen inte samma bärande skäl att ge ett statligt driftbidrag till den lokala och regionala kollektiva persontrafiken, eftersom trafikhuvudmännen numera har vidgade möjligheter att utforma trafiken på ett effektivt sätt. Statsbidraget har också kommit att spela en allt mindre roll för kollektivtrafikens finansiering. Statsbidraget beräknas numer täcka endast 7 96 av trafikhuvudmännens underskott, samtidigt som kollektivtrafiken har ökat snabbt under senare år. Av detta kan man dra den slutsatsen att utvecklingen numera styrs av andra faktorer än statsbidragsgivning. Det är mot den bakgrunden som statsbidraget håller på att avvecklas under en tvåårsperiod. Men, herr talman, i glesbygden svarar statsbidraget fortfarande för en mycket betydande del av underskottet. För skogslänens del och för Gotland svarar statsbidraget för ungefär 20 96. Skulle man slopa statsbidraget till de här delarna av landet skulle det naturligtvis få avsevärda konsekvenser. Därför är det också med tillfredsställelse man kan konstatera att det även i år föreslås ett bidrag på 70 milj.kr. som ett särskilt stöd för kollektivtrafiken i skogslänen och på Gotland. Med detta vill jag yrka avslag på de tre första reservationerna, vilka ger möjlighet att konstatera att centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet har vitt skilda ståndpunkter i den här frågan. Det är också viktigt att notera att moderaterna även i år föreslår en omedelbar avveckling av statsbidraget. Med andra ord struntar man även i år högaktningsfullt i hur det Vpk slår följe med centerpartiet och vill plussa på drygt 200 milj.kr. på statsbidraget. Men jag skulle tippa att dessa 200 miljoner i stort sett väl är felräkningspengar för vänsterpartiet kommunisterna. Jag erinrar mig att när vi behandlade anslag till SJ för någon vecka sedan, öste vpk på med mellan 10 och 13 miljarder. Så kan vi naturligtvis inte handla, utan vi måste ta ett ekonomiskt ansvar för utvecklingen i vårt land. När det gäller moderaternas krav på en minskad skattefinansiering av den regionala lokala kollektivtrafiken vill jag erinra om att vi har lagt det politiska och ekonomiska ansvaret på landsting och kommuner, och då är det de som skall avgöra hur trafiken skall finansieras. När det gäller vpk-kravet om nya former för finansiering av kollektivtrafiken vill jag erinra om att dessa frågor nu behandlas i det trafikpolitiska utredningsarbete som bedrivs i kommunikationsdepartementet. De borgerliga partierna återkommer med kravet på att riva upp den reform som år 1989 skall ge trafikhuvudmännen möjlighet att utan krav på linjetrafiktillstånd bedriva lokal och regional busslinjetrafik. Jag vill än en gång understryka att reformen kommer att innebära att de entreprenörer som av historiska skäl fått ett trafiktillstånd inte får en monopolställning. De företag som i fortsättningen kan visa upp att de kan driva trafiken mest kostnadseffektivt kan efter eget önskemål vara med och konkurrera om att få utföra trafiken på berörda sträckor. Mindre effektivt skötta företag skall alltså inte kunna leva vidare i skydd av ett mycket förlegat regelsystem. En fri upphandling medger alltså att trafikhuvudmännen och trafikföretagen kan sluta avtal som utformas på ett sådant sätt att entreprenörer med effektiv och väl fungerande verksamhet stimuleras. Det är mot denna bakgrund jag är ytterligt förvånad över att ni vill behålla en ordning med linjetillstånd som skydd för olika entreprenörer och därmed inte ge möjlighet till de mest effektiva företagen att få utföra dessa uppgifter åt huvudmännen. Jag är övertygad om att reformen rätt hanterad kommer — och jag har stort förtroende för länshuvudmännen — att leda till bättre och effektivare trafik för konsumenterna och bättre och effektivare företag för dem som vill ägna sig åt att utföra kollektivtrafik. Det är om detta det handlar. När det gäller konkurrensförhållandena inom kollektivtrafiken vill jag erinra om — och det har jag sagt tidigare — att det är huvudmännen själva som har att bestämma hur verksamheten skall bedrivas inom de ramar som statsmakterna har dragit upp. Men det är självfallet viktigt att se över olika bestämmelser i syfte att skapa förutsättningar för en så effektiv trafik som möjligt. Dessa frågor tas också upp i det trafikpolitiska utvecklingsarbetet. Till sist några ord till Ingrid Hasselström Nyvall. Folkpartiet vill slopa det statsbidrag som nu finns under fem år för de länshuvudmän som har fört över trafiken från järnväg till landsväg. Men detta bidrag är viktigt för att länshuvudmännen skall kunna bygga upp en bättre kollektivtrafik än tidigare. Eftersom Ingrid Hasselström Nyvall talade sig så varm för en bättre kollektivtrafik, förvånar det mig att ni samtidigt vill slopa statsbidraget. Herr talman! Med detta vill jag yrka avslag på alla reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det lät på Olle Östrand—i varje fall inledningsvis — som om vi i centern skulle vara negativa till länsbolagen. Så är ingalunda fallet. Tvärtom tillhörde vi tillskyndarna och tyckte att det var bra att länsbolagen bildades. Olle Östrand medgav att statsbidragen haft och har stor betydelse för en del av glesbygdslänen. Enligt de uppgifter som jag har fått fram kan det extra skatteutjämningsbidrag som utgår inte tillnärmelsevis ha samma betydelse exempelvis i Norrbotten och Västerbotten som det tidigare statsbidraget hade. I bl.a. den region som jag representerar, nämligen Göteborg, har det naturligtvis inte alls så stor betydelse i förhållande till hela omsättningen. Det var just det jag sade i mitt inledningsanförande: Av rättviseskäl var, tyckte vi, det statsbidrag som fanns bra, därför att det hade stor betydelse i de svagare länen och mindre betydelse i storstadslänen. Det är få bidrag som är så konstruerade. Det förvånar mig därför att socialdemokraterna, som säger sig slå vakt om de smås intressen, gick med på att ta bort detta statsbidrag.

Herr talman! Tyvärr måste jag säga att jag inte med samma förvåning har lyssnat till Olle Östrand. Jag tycker att det ganska tydligt har märkts när vi har diskuterat trafikpolitiken vart regeringen och socialdemokraterna är på väg. Det är också just därför som det är lika omöjligt i dag som tidigare att få till stånd en ideologisk debatt; det är helt omöjligt. I stället får man från talarstolen höra vulgärargument, som jag ser det; jag tänker då bl.a. på den järnvägspolitiska debatt vi hade förra veckan. Den som då talade för socialdemokraterna och utskottsmajoriteten gjorde det i termer som jag inte vill återge. Ett av argumenten i den debatten som Olle Östrand här upprepade är att vpk:s krav på trafikpolitikens område skulle kosta mångmiljardbelopp. Jag skulle då vilja uppmana Olle Östrand, eftersom det är han som deltar från socialdemokraternas sida i den här debatten, att mer exakt redovisa varifrån dessa svindlande belopp kommer — man har nog rätt att kräva det av en debattör om han vill ha hedern i behåll. Saken är den att vi har helt andra utgångspunkter. Faktum är att vi råkar hamna på samma ställningstagande som centern när det gäller den lokala och regionala kollektivtrafiken. Om man undan för undan drar in alla pengarna, som regeringen har gjort, är det de svagaste i samhället som drabbas — det är helt klart. Om det enligt Olle Östrands mening inte är så, skulle jag vilja be honom att närmare förklara och motivera det. Inte vill jag hålla med om att 200 miljoner är småpengar — tvärtom. Jag anser att de pengarna behövs just därför att de svagaste — de som saknar bil eller bor i glesbygd — knappast klarar sig utan det stödet. Det kommer att drabba dem hårt. Sedan tycker jag att argumentationen från Olle Östrands sida var litet väl lättvindig när det gällde de nya former för finansiering som vi nämnde i en motion redan förra året och upprepar i en motion i år. Vi sträcker oss faktiskt inte längre än till att begära en utredning om alternativa finansieringsformer. Det är ju annars så väldigt populärt att tala om andra former av finansiering. Är det nödvändigt, Olle Östrand, att det alltid skall drabba de redan fattiga i samhället? Skulle man inte kunna tänka sig att arbetsgivarna, som faktiskt har mycket stor nytta av den offentliga sektorn, bl.a. kollektivtrafiken — många av dem som reser till och från sina jobb är helt beroende av kollektivtrafiken — skulle kunna vara med och betala denna mycket viktiga service till medborgarna i samhället? Jag vore tacksam om jag den här gången fick ett svar utan vulgärargument.

Herr talman! Jag tror att man måste konstatera att både privatbilism och kollektivtrafik fyller viktiga uppgifter i samhället. En god kollektivtrafik skapar förutsättningar för valfrihet mellan individuellt och kollektivt resande. För många människor är kollektivtrafiken helt avgörande för möjligheten att nå arbete, affärer och samhällets service. För andra människor har privatbilismen precis samma betydelse. Å ena sidan försvarar Olle Östrand från talarstolen vad han kallar för en minskning av statsbidraget. Å andra sidan riktar han anklagelser mot oss moderater för att vi ger regeringen tips på ytterligare besparingar. Samtidigt som det har skett en ökning av antalet resor, Olle Östrand, har genomförandet av trafikhuvudmannareformen skett utan någon egentlig kostnadskontroll. I dag skattefinansieras nämligen närmare 60 96 av kostnaderna för kollektivtrafiken. Oroar det inte alls Olle Östrand att skattesubventionerna för kollektivtrafiken runt om i landet nu har passerat femmiljardersstrecket? Det är faktiskt en ganska stor summa pengar. Det är i och för sig inte speciellt mycket som jag brukar kunna hålla med Viola Claesson om. Men när hon säger att det finns andra vägar att välja än Feldts tredje väg, tycker jag faktiskt att hon har rätt. Tyvärr är det denna tredje väg som vi nu har beträtt för kollektivtrafiken i Sverige. Vi motsätter oss den i motioner och reservationer. Vi vill avskaffa det som brukar kallas för trafik-Dagmar. Enligt beslut tvingas länshuvudmännen att lösa in fordon från de bussföretag som inte längre får bedriva den nämnda linjetrafiken. Genom detta tvång ges trafikhuvudmännen möjlighet att enkelt och lättvindigt förvärva fordon och andra tillgångar, vilket kan vara betydelsefullt för de länshuvudmän som har ambitionen att bygga upp trafik i egen regi. Låt mig avslutningsvis fråga socialdemokraterna i trafikutskottet om de anser att detta är en rimlig trafikpolitik.
Herr talman! Låt mig först fråga Olle Östrand om det var riktigt, som han sade, att bidraget till kollektivtrafiken i skogslänen är 70 milj.kr. I propositionen står nämligen att under den tid halva statsbidraget kvarstår utbetalas 35 milj.kr. Det är väl det beloppet som gäller. Jag tror nog att man i skogslänen gärna vill ha 70 milj.kr., men det rätta beloppet är således 35 milj.kr. Vi tycker det är bra att kollektivtrafiken i skogslänen får detta stöd. Olle Östrand sade att kollektivtrafiken ökar. Men gör den det över hela landet? Naturligtvis gör den det i storstadsområdena där inflyttningen är stor. Men jag har hört att den snarare minskar på andra håll, och det finner jag allvarligt. Det är därför som jag frågar mig hur kollektivtrafiken kan göras mer attraktiv. Olle Östrand sade att jag talade mig varm för kollektivtrafiken, och det gör jag i många sammanhang, inte minst på hemmaplan vid skilda konferenser, sammanträden osv. Kollektivtrafiken är något oerhört värdefullt som vi skall värna om. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt har det konstaterats att kollektivtrafiken har varit till stor fördel. Många kvinnor har kunnat komma ut i arbetslivet tack vare en fungerande kollektivtrafik. Olle Östrand säger att vi i folkpartiet agerar motstridigt när vi vill ta bort det särskilda ersättningsbidraget för nedlagd järnvägstrafik. Men att vi vill det står inte i strid med vårt stora intresse av att få fram en ökad kollektivtrafik. I Kalmar län har ersättning till busstrafik utgått sedan en järnvägslinje lagts ned. Nu har jag inte tillgång till några sifferuppgifter, men jag tror tyvärr inte att den ersättning som har utgått för den nedlagda järnvägssträckan mellan Åseda och Nybro har använts till att skapa en bättre busstrafik där, utan pengarna har nog gått till förbättringar på helt andra områden. Det blev en orättvis fördelning av pengarna. Därför hade det kanske varit bättre om bidraget utformats på ett annat sätt.
Herr talman! Jag talade om ett bidrag på 70 milj.kr. per år, och det blir 35 milj.kr. på ett halvår. Alla talar varmt om nyttan av kollektivtrafik. Vi är också överens om att kollektivtrafiken måste bli bättre. 1978 års länstrafikreform har också inneburit att vi har fått en mycket bättre kollektivtrafik. I storstadsregionerna hade vi tidigare en bra kollektivtrafik, men vad som har hänt i och med 1978 års länstrafikreform är att vi har fått en mycket bättre kollektivtrafik i glesbygden. Det är ju det som är det fina, Viola Claesson och Rune Thorén, med 1978 års länstrafikreform, att vi har fått en fungerande kollektivtrafik för människorna i glesbygden — för arbetsresor, för inköpsresor och för skolresor. Det är inte de svagaste som har drabbats, Viola Claesson, utan det är precis tvärtom. Vad beträffar påståendet att jag skulle använda vulgärargument vill jag säga: Kalla det då vulgärargument, om jag i en sådan här debatt vill blanda in också litet ekonomi. 200 miljoner är naturligtvis nålpengar, ställt mot 13 miljarder, men man måste ju ha ett ekonomiskt ansvar när man ställer sina krav här i riksdagen, och det anser jag inte att Viola Claesson har. Sedan, Per Stenmarck, är skillnaden mellan socialdemokrater och moderater den att ni vill ta bort statsbidraget helt. Ni vill ta bort statsbidraget även för skogslänen. Om man tar bort det statsbidraget, kommer människorna i glesbygden återigen att drabbas av en sämre kollektivtrafik. Det vill vi inte vara med på, och det är detta som är skillnaden mellan moderaterna och OSS. Nu när linjetrafiktillstånden upphör, räknar vi inte alls med, Per Stenmarck, att alla länsbolag skall överta trafiken i egen regi. Vi håller fast vid det vi sagt tidigare, när vi genomförde reformen, att vi förutsätter att de olika länsbolagen tecknar långsiktiga avtal med de effektiva privata trafikföretagen. Så det är liksom att måla fan på väggen, Per Stenmarck, om man försöker inbilla människor att länshuvudmännen nu skall överta trafiken i egen regi.

Herr talman! Än en gång, Olle Östrand: Jag har inte sagt att det var en dålig reform och att det var människorna i glesbygden som förlorade på genomförandet av länstrafikreformen. Tvärtom har jag sagt att det var en bra reform. Då gör Olle Östrand ett slags reptrick med att säga att vi hade det så pass dåligt 1978, och därför är det nu förhållandevis mycket bättre. Ja visst, men det är ju inte 1978 vi jämför med. Vi säger att det är 1985/86 man skall ha som utgångspunkt, och jämfört med de förhållanden som rådde då är det nu betydligt sämre. Olle Östrand erkände att statsbidraget har större betydelse för glesbygdslänen. I Norrbottens län, t.ex., skulle en uppskrivning av statsbidraget på det sätt som vi förordar för 1986/87 betyda 22 362 000 kr., medan statsbidraget är 6 790 000 kr. För Västerbottens län skulle det bli 25 241 000 kr. —statsbidraget är 7 595 000 kr. Om nu siffrorna skulle gälla, som Olle Östrand själv sade, ungefär en femtedel av trafikkostnaderna, kan man räkna ut att bolagen nu har det oerhört mycket sämre. Då drabbar det i första hand de linjer som hade det besvärligt redan tidigare. Det går inte att komma ifrån. Det är klart att jämför man med hur det var 1978, kan man säga att det är rätt hyggligt ändå, men det är inte detta jag har kritiserat. Vi från centern har sagt att vi tycker att man skall stå fast vid det som gjordes 1978. Det är inte en jämförelse mellan 1978 och 1987 det handlar om, Olle Östrand, utan 1985/86 i förhållande till nu. Då är det en försämring överallt, och den är särskilt stor i glesbygdslänen.
Herr talman! Jag måste säga att jag är litet förvånad över att Olle Östrand argumenterar som han gör. Jag hade nog tänkt att han skulle vilja värna om inte minst Norrlandskommunerna. För är det inte så, Olle Östrand, att fördelningen när det gäller nettodriftkostnaderna mellan olika typer av kommuner är väldigt ojämn? Undersökningar som har gjorts tidigare visar att de norrländska kommunerna med stor yta och mycket folk och med en omfattande landsbygdstrafik också har en väldigt kostsam lokaltrafik med nettodriftkostnader som ligger mycket högt per invånare jämfört med hur det ser ut på många andra ställen. När man införde statsbidraget var det inte därför att det skulle råda något slags uppbyggnadsskede. Målsättningen formulerades aldrig så. Jag skulle vilja att Olle Östrand i så fall bevisar och refererar till var det stod att det skulle handla om den typen av stöd. Målsättningen var inte alls den, utan detta skulle i stället vara en åtgärd av samhällsekonomiska skäl för att minska kostnaderna för biltrafiken och mildra de konsekvenser för miljöoch energihushållning som landsvägstrafiken har fått och som alla tycks vara överens om, i varje fall när vi diskuterar miljöpolitik. Det är en falsk historieskrivning som man använder från socialdemokratiskt håll från och till när man nu vill ha en motivering till att avveckla det här bidraget.
Herr talman! Låt oss först konstatera att om riksdagens beslut från 1985 inte rivs upp, utan tillstånd enbart ges länshuvudmännen och deras företag, får länshuvudmännen monopol på köp av busstjänster. Detta är någonting som vi från moderat håll anser vara utomordentligt olyckligt. Socialdemokratins dilemma på trafikområdet, liksom på en rad andra områden, är att de vill fortsätta att ersätta marknaden med inflytande från de politiska församlingarna. Denna utveckling leder ofelbart till att den fria konkurrensen och prismekanismernas positiva inverkan på produktion och effektivitet reduceras. Man kan bara fråga: Vad är det egentligen socialdemokraterna vill uppnå med detta mer än att ge ett antal politiker ännu mer inflytande än vad de redan har? Avslutningsvis kan jag beklagligtvis bara konstatera att Olle Östrand faktiskt inte är speciellt oroad över att skattesubventionerna till kollektivtrafiken runt om i landet har passerat 5 miljarder kronor.

Herr talman! Låt oss titta på hur det här underskottet i trafiken fördelar sig, Rune Thorén. Det gjordes en utvärdering av länstrafikreformen för ett tag sedan. Nu använder jag visserligen 1984 års siffror, men jag tror att 1986 års siffror är jämförbara. Det visar sig att av underskottet i kollektivtrafiken 1984 på 4,4 miljarder hänförde sig över 3 miljarder till storstadsområdena och alltså en mindre del till övriga landet. Om vi skulle bibehålla det stora statsbidraget, skulle större delen av pengarna alltså gå till storstadsområdena och inte till glesbygden. Men genom den konstruktion vi har nu gynnar vi fortsättningsvis glesbygden, eftersom vi bibehåller statsbidraget till kollektivtrafiken just i glesbygden. Det är ju så det fungerar, Rune Thorén. Samma argument kan jag anföra mot Viola Claesson. Vi vill värna om kollektivtrafiken i glesbygden, och därför stöder vi även fortsättningsvis denna trafik. När det gäller frågan om monopol vill jag säga följande till Per Stenmarck. För närvarande har trafikutövaren monopol på den sträcka han har koncession på. Så har det också varit tidigare. Jag kan aldrig förstå hur moderater, som i andra sammanhang säger sig vara för fri konkurrens, så benhårt vill slå vakt om detta monopol. Samtidigt säger de att som det blir i fortsättningen kommer prismekanismer att sättas ur spel på grund av att länshuvudmännen skulle få något slags monopol på den här trafiken. Vi har ju fattat ett beslut om att länshuvudmännen skall ha det politiska och ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken. Det är väl i och för sig inget monopol. Att de sedan får frihet att i upphandlingen välja de trafikföretag som är mest effektiva måste ju vara en riktig utveckling. Det finns, Per Stenmarck, siffror som visar att när denna reform är genomförd och trafikhuvudmännen får denna rättighet kommer länshuvudmännen att tillsammans spara ungefär 100 miljoner per år, som man kan använda till en bättre kollektivtrafik ute i länen.
Herr talman! Nej, Olle Östrand, det är inte alls på det sättet att statsbidraget i huvudsak går till storstadslänen. Det stämmer när det gäller statsbidrag i princip. Men i detta fall är det ett mycket rättvist bidrag. Här är det fråga om 268 miljoner, och ungefär 10 96 — dvs. 27 miljoner — går till AB län. Se på barnomsorgen och alla andra ting — där håller jag med Olle Östrand. Men just i detta fall går nästan ett lika stort bidrag till AC län, dvs. Västerbotten. Där får man 25 miljoner. Det är just därför vi tycker att det är rättvist. Den beskrivning som Olle Östrand försöker ge av vad storstadslänen får stämmer inte. Dessutom har de här miljonerna en mycket större betydelse för Norrbottens län, Västerbottens län, Kronobergs län osv., än för Göteborgs och Stockholms kommuner. För dem är det bara småpengar. Det har vi sagt många gånger förut, herr talman, så det tycker jag inte vi behöver upprepa mera i kväll. Jag tycker ändå att det var ett principiellt riktigt ställningstagande riksdagen gjorde i den första omgången. Man sade då att bidraget avsåg de tre första dubbelturerna. Det innebar många turer i Stockholm och Göteborg som har korta avstånd. Men det hade inte så stor betydelse. I Norrland, med de långa avstånd man har, hade detta en oerhört stor betydelse. Jag är medveten om att man sedan ändrade bidraget till att inte gälla de tre första turerna. Det blev i stället ett schablonbidrag. Beloppen var emellertid fortfarande kvar enligt den tidigare ordningen. Det har — och det ifrågasätter jag inte — en mycket stor betydelse för de länen. Därför är jag fortfarande besviken på att ni gått ifrån detta från socialdemokratiskt håll.
Herr talman! Jag kan än en gång konstatera att Olle Östrand — han har ju faktiskt haft ett antal tillfällen att dementera mitt påstående — inte är speciellt oroad över att kollektivtrafiken runt om i landet har passerat 5 miljardersstrecket vad gäller skattesubventioner. Det är något som jag tycker är utomordentligt allvarligt. Det är uppenbarligen på det viset att man inte är beredd att i dag ändra på det socialdemokratiska beslutet från 1985. Jag kan bara konstatera att det innebär att vi genomför en socialisering på trafikens område. Detta innebär med största sannolikhet att trafiken blir klart dyrare än vad den är i dag. Beslut om trafiken kommer att fattas allt längre från enskilda människor. Det innebär också en betydande osäkerhet för en lång rad privata bussbolag med linjetrafiktillstånd och där många riskerar att bli arbetslösa. Jag besökte själv ett sådant bussföretag för bara någon vecka sedan och kunde konstatera att oron är mycket stor. Vad skall vi svara dem när de kommer till oss med sin oro? Olle Östrand! Låt mig försöka utveckla vad vi moderater vill att man skall göra på detta område: För det första bör man riva upp 1985 års beslut. För det andra bör man utreda möjligheten att tidsbegränsa tillstånd för linjetrafik till exempelvis fem till tio år. Då får vi en förbättrad konkurrens på detta område. För det tredje bör tillståndstvång för turistoch beställningstrafik kunna tas bort. För det fjärde bör länshuvudmännen och länstrafikföretagen kunna skiljas åt. För det femte bör spärrar mot trafik i länstrafikens egen regi skapas. Då får vi sannolikt också en bättre fungerande verksamhet på detta område och en bättre regional kollektivtrafik än vad vi annars skulle få.

Herr talman! Teletekniken utvecklas för tillfället med en utomordentlig snabbhet. Nationella företag i bl.a. USA, Japan och Storbritannien har förlorat sina tidigare monopolställningar. Detta är en följd av den snabba utvecklingen och har också i hög grad bidragit till den. Vi kan också konstatera att teleteknik är ett område där svenska företag ligger utomordentligt väl framme. Den tekniska utvecklingen medför att gränsen för vad som är talkommunikation och vad som tillhör andra teleanknutna informationssystem gradvis minskar i betydelse. En konsekvens av detta blir att tyngdpunkten hos världens teleföretag gradvis kommer att förskjutas mot sammansatta informationssystem där tal, data, text och bild integreras, Uppkomsten av fria telemarknader har inneburit en kraftig vitalisering av västvärldens telekommunikationer. Olika företag i telebranschen tävlar på ett aktivt sätt om att erbjuda konsumenterna nya och bättre produkter. Det statliga televerket bedriver sin verksamhet i företagsformen affärsverk. I ett flertal motioner under 1980-talet har vi från moderat håll framhållit bristerna i denna företagsform. Vi menar att för att man framgångsrikt skall kunna möta framtidens krav är det nödvändigt att televerket byter företagsform och ombildas till aktiebolag. Därmed skulle man få en företagsform som är likartad med de främsta internationella konkurrenterna. Den nuvarande företagsformen innebär att verket rymmer både affärsverksamhet och offentlig myndighetsutövning. Detta är, som vi ser det, en olämplig kombination. Taxefrågorna har en central betydelse för de svenska telekommunikationernas framtida utveckling. Långdistanstrafiken ger i dag överskott som subventionerar underskott för lokaltrafik. Även internationell trafik ger ett betydande överskott. Samtidigt som dessa överskott naturligtvis är positiva, så innebär de också vissa problem. Genom den subventionering som sker av lokaltrafiken tvingas televerket att hålla kanske onödigt höga taxor för den internationella trafiken. Eftersom dessa samtidigt är de mest konkurrensutsatta riskerar televerket att hamna i ett direkt utsatt läge. Dessa obalanser innebär att televerket snabbt kan få konkurrens från andra företag beträffande t.ex. teletrafiken över Atlanten. Denna internationella teletrafik kommer under de närmaste åren att utsättas för en allt hårdare konkurrens. Det är främst en följd av att fler optiska fiberkablar om några år kan utnyttjas för trafiken. Televerket kan därmed komma att få konkurrens både från andra nationella teleföretag, exempelvis brittiska Telecom, som kan börja konkurrera även direkt på den svenska marknaden, och från helt nya företag, som vi inte tidigare sett inom branschen. Ett exempel på detta är de teleoch dataföretag som General Motors har startat. Det är viktigt att understryka angelägenheten av att televerket får konkurrens. Samtidigt är det också väsentligt att detta sker på sådana villkor att vi från svensk sida kan aktivt delta i denna konkurrens. Mot denna bakgrund är det positivt att regeringen fattat beslut om taxeförändringar. Rikssamtalstaxorna skall successivt sänkas, vilket inte minst har regionalpolitisk betydelse. Även avgifterna för utlandssamtal skall sänkas. Kommunikationsministern har i budgetpropositionen konstaterat att utlandsoch rikssamtalen är i genomsnitt dubbelt så dyra som televerkets kostnader för dessa. Herr talman! Regeringens beslut i denna del innebär ett tillgodoseende av förslag som vi från moderat håll framfört under en följd av år. Vi moderater är beredda att ansluta oss till utskottsmajoriteten, dock med ett undantag. Det gäller den översyn som vi anser vara nödvändig för den framtida utformningen av telepolitiken, bl.a. vad gäller avgränsning mellan monopolverksamhet och konkurrensutsatt verksamhet men kanske främst vad gäller televerkets framtida roll. Utskottsmajoriteten hänvisar till att man, som det heter, erfarit att sådana överväganden pågår, dock enbart inom kommunikationsdepartementet. I en gemensam borgerlig reservation har vi framhållit att vi anser att denna fråga är av så stor principiell vikt att den bör bli föremål för en förutsättningslös parlamentarisk utredning. Jag ber, herr talman, med stöd av detta få yrka bifall till reservation 3 till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet.